Fru talman! Vågar socialministern påstå att jag inte skulle vara seriös när jag debatterar narkotikafrågan, att jag inte skulle vara saklig och 161 narkotikamissbruket att jag skulle göra mig skyldig till överdrifter? Är det då en överdrift att göra gällande att det vore angeläget att man från svensk sida tog kontakt med Holland, när vi är så beroende av att Holland försöker motverka distributionen av heroin och annan narkotika till olika länder, bl.a. Sverige? Är det en överdrift när jag framhåller angelägenheten av att man på ett bättre sätt än som hittills sker kan dokumentera missbrukets omfattning, så att man åtminstone kan bedöma problemens storleksordning? Är det en överdrift när jag vågar kritisera socialministern för att han kallar heroinmarknaden för en ganska liten marknad, ett uttryck som tyder på att han inte är särskilt bekymrad för situationen? Man vet ju i varje fall så pass mycket att läget är bekymmersamt. Är det en överdrift när jag påstår att polisen inte längre orkar fullgöra den narkotikabekämpning som vi alla hoppades att den skulle kunna genomföra? Jag har här vidarebefordrat polisens egna uppgifter. Är det en överdrift från min sida när jag påstår att vårdsidan har misslyckats, eftersom man i huvudsak endast vårdar dem som själva vill ha vård och lämnar dem åt sidan som inte efterfrågar vård men som verkligen är i behov av den? Fru talman! Det är möjligt att mina påståenden kan uppfattas som överdrifter, men personligen hävdar jag att det är den nakna sanningen jag försöker presentera. Vad jag anfört är ett uttryck för den fruktansvärda oro jag känner inför socialministerns nu liksom tidigare år schematiska sätt att svara, ett sätt som nästan kan uppfattas som likgiltighet. Socialministern säger att de uppgifter som man fått fram genom socialstyrelsens olika kontakter inte visar att situationen förvärrats. Det vore ju bra om detta vore sant, men det är dess värre så att de uppgifter jag får — exempelvis dem som jag nu fått genom kriminalvården och genom polisväsendet — är sådana att de ger en mrökare bild. Fru talman! Jag vill fråga om det inte vore bra om man på samma sält som i Danmark kunde få en fortlöpande statistik över hur många narkomaner vi har så att vi från den utgångspunkten kan bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Jag yrkar inte att vi skall försöka få en sådan statistik i förhoppning om att den skulle visa en väldigt allvarlig bild, utan därför att vi skall få fram sanningen. Jag förstår inte varför det inte skulle kunna gå bra att få fram en sådan statistik här, när det kunde gå bra i Danmark. Vi vet dessutom inte hur många som dör av narkotikamissbruk, eftersom vi inte heller har någon sådan registrering. För ett tag sedan var det en debatt i TV där två kvinnliga heroinister medverkade. En av dem sade: ”Här dör de ju som flugor.” Det är ett chockerande påstående som man inte har något som helst belägg för. När man inte har tillgång till fakta är det kanske lätt att man gör sig skyldig till överdrifter, men jag dokumenterade i alla fall vissa avsnitt i mitt anförande med siffror. I statsrådets svar kan jag emellertid inte finna några siffror, och det är kanske naturligt eftersom man i socialstyrelsen tydligen inte har något sådant underlag. Statsrådet säger vidare att de beslag som polisen gör bör uppfattas som ett uttryck för den stora aktivitet som man ägnar denna fråga. Det kan naturligtvis uppfattas så, men det kan också uppfattas som ett uttryck för att förekomsten av narkotikalangare nu har blivit mycket större och att sålunda också chanserna att upptäcka dem har blivit större. Detta kan i sin tur vara ett uttryck för att antalet narkomaner nu är så stort att marknaden kan svälja så stora partier. Polisen gör en värdefull insats. Det är jag den första att säga. Men den har inte resurser så att det räcker till. Och jag önskar att socialministern kunde höra efter litet bättre med rikspolisstyrelsen så skulle ni få det belagt och kanske åtminstone på den punkten inte säga att jag gjorde mig skyldig till överdrifter. Sedan gäller det vårdfrågorna. Socialministern säger att jag med förkärlek brukar använda uttrycket kraftfulla åtgärder. Ja, det var faktiskt statsrådet som den här gången hade använt uttrycket kraftfulla åtgärder, som jag tog mig friheten att citera. Men som jag sagt många gånger förut är det inte enbart en fråga om ett ökat statsbidrag eller att skaffa fler vårdplatser. Det viktiga är att sätta upp riktlinjer för vården. Jag har tidigare tillåtit mig att kalla den här vården, där man åker ut och in och fram och tillbaka, för pingpongvård. Men när en vårdplats kostar 400-500 kr. är det mycket angeläget — även ur ekonomisk synpunkt —- att vården blir genomtänkt och kan leda till goda resultat. Så länge den inte gör det blir önskan om en kraftig utbyggnad av antalet vårdplatser mindre, eftersom de medel som satsas på en utbyggnad inte skulle tjäna något vettigt syfte. Det är också angeläget att utvärdera de behandlingsresultat som finns. Det har vi debatterat om tidigare, och det har också väckts motioner om detta. Om man bedriver en varierad vård med ett rikt utbud av olika behandlingsmetoder utan att göra en utvärdering av dem leder också det till att vården blir meningslös. Och även här påstår jag, fru talman, att jag inte gör mig skyldig till överdrifter. F. ö. är det inte alls konstigt att statsmakterna utarbetar riktlinjer för vården även om det är landstingen och kommunerna som bedriver den. Sådant sker väl på alla områden. Ew område som är speciellt noga reglerat är vården av de utvecklingsstörda. Jag tror inte att socialministern på fullt allvar vill stå här och förkunna: Vi har inget ansvar för hur den vården bedrivs, utan den får landsting och kommuner sköta om. Det är väl ändå inte er mening? Riktlinjerna för vården är ändå någonting som regeringen och riksdagen har både rätt och skyldighet att försöka dra upp. Jag är tacksam för statsrådets löfte att informera socialstyrelsen om de exempel som jag nämnde. Jag skall med glädje meddela de fakta som styrelsen kan finna anledning att fråga efter. Jag ser fram emot en sådan kontakt. Till slut vill jag säga att vi alla vill förbättringar. Och jag vill inte påstå annat än att statsrådet också vill ha sådana. Jag förmenar bara, ket fru talman, att den politik som hittills förts inte har lett till någon framgång. Jag vågar påstå att de tankegångar som vi kommer med från oppositionssidan faktiskt vore värda att prövas. Jag tycker att det är oförsynt av statsrådet att bara vifta bort de förslag som vi fört fram under så många år som överdrifter och osakligheter, som icke seriösa. Regeringen har ett tungt ansvar för den misslyckade narkotikapolitik som har förts i det här landet. Med detta vill jag inte säga att vi med en bättre politik skulle ha kunnat göra Sverige narkotikafritt. Men det vilar ett tungt ansvar på regeringen, som inte har tagit tillräckligt allvarligt på de här frågorna och velat pröva de olika förslag som under årens lopp förts fram från oppositionssidan.

Fru talman! Jag blev nästan generad å statsrådets vägnar när han tydligen på fullt allvar hävdade att fru Kristensson och jag inte tyckte att polisen och tullen gör ett gott jobb för att bekämpa narkotikan, dvs. att hindra den från att komma in i landet. | Tvärtom är vi nog eniga med statsrådet på denna punkt om att det görs mycket goda insatser här. Men problemet är att det inte finns några möjligheter — det visar all erfarenhet — att hejda all narkotika att komma över gränserna. Det sipprar in icke oväsentliga mängder oavsett hur skickligt tull och polis arbetar. Det är då det är så viktigt att de socialarbetare som kommer i kontakt med de ungdomar som fastnat i narkotikaberoendet snabbt etablerar kontakt med polisen och talar om: Nu har det dykt upp narkotika här i denna stadsdel, och de här olika vägarna tycks narkotikan komma till dessa människor. Det är så man gör i Göteborg. Det är så man snabbt lyckats få tag på ligor. Länge trodde man att all narkotika fanns i centrala Göteborg. För ett halvår sedan ungefär upptäckte de som arbetar med detta på den sociala sidan plötsligt att narkotikan uppenbart kom in i en av vtterstadsdelarna. Man hade fått en ny langningscentral. Det tog inte mer än ett par veckor så hade polisen rivit upp hela denna liga. Men hade socialarbetarna sagt — som bevisligen många gör — att de inte kan meddela polisen vad de får reda på i förtroende, då hade detta inte fungerat. Det är givet att man inte lämnar ut klientens namn och sådana saker, men man kan upplysa polisen om de vägar narkotikan kommer till missbrukarna. Det måste vara rimligt och det enda riktiga för att på det viset förebygga att nya människor faller offer för missbruket. Det sker inte i den omfattning man skulle önska, men det har skett i Göteborg. Och jag menar att det har bidragit till den förhållandevis hyggliga situation vi har där. När det gäller vårdinsatserna är det väl ganska alarmerande att socialstyrelsen ännu inte fått fram några nya rekommendationer. 1973 års rekommendationer fyller verkligen inte några som helst anspråk på rimliga råd till kommuner och landsting. Statsrådet kan väl inte mena att varje kommun och landsting som sysslar med dessa frågor skall bedriva något slags egen forskningsverksamhet för att ta fram vilka metoder som är mest ändamålsenliga. Jag hävdar, som fru Kristensson, efter personliga kontakter med dem som sysslar med detta att en hel del av den eftervård som i dag bedrivs inte gör skäl för namnet eftervård. De pengar som satsats i sådana anläggningar har gått till en fullständigt menlös aktivitet där man inte ens varit säker på att alla som deltagit varit narkomaner. De har kanske av helt andra skäl ”trivts” i det s.k. terapeutiska samhället. Jag menar — och det har jag hävdat i en motion jag väckt — att det borde vara ett minimikrav i de fall statsmedel utgår till en anläggning att man för journal över de patienter som är där, att man fastställer vilka former av vård de får under vistelsen samt att man försöker utvärdera effekterna av vården. Det måste göras av personal som är fristående från de aktuella institutionerna. Det räcker inte med att den personal som är där säger att de tyckt att de upplevt vården positivt. Det är fråga om vilken grad av beroende patienterna hade när de kom, vilken grad av beroende de hade när de lämnade institutionen och hur de har klarat sig sex månader, tolv månader och aderton månader efter vården. Jag hade verkligen hoppats att statsrådet kunnat meddela att om det nu inte kommit nya rekommendationer i dagarna så skulle de vara att vänta inom en mycket nära framtid. Är man inom socialstyrelsen fortfarande så låst av att man en gång följde en annan linje än exempelvis docent Bejerot, att man inte på någon punkt kan gå över till de linjer han drog upp och som jag och många med mig tror är den enda framkomliga vägen för att på sikt komma till rätta med de här frågorna?

Fru talman! Jag hoppas att socialministern ser med tillfredsställelse att vi från oppositionssidan är så hårt engagerade, när det gäller kampen mot narkotika och f.ö. mot droger över huvud taget. Vi har konstaterat, och har anledning att på nytt konstatera, att läget inger oro. Det är ingen tvekan om den saken. De uppgifter vi har styrker den iakttagelsen, att vi har ett alltmer utbrett narkotikamissbruk, även om det inte finns statistiskt fastlagt — också jag beklagar att man inte har någon som helst statistik i det avseendet. Jag tror, i likhet med fru Kristensson, att det finns mycket att göra när det är fråga om att erhålla fakta om det verkliga förhållandet på narkotikaområdet. Vi skulle behöva en kartläggning av hela fältet så att vi visste mer, hade mer kunskap när vi går in i den här debatten. Men så mycket vet vi redan, att det finns anledning till oro. Också i mitt hemlän — så långt upp som i Hälsingland — har flera narkotikaligor utövat en verksamhet, som alltid har mycket tragiska och allvarliga konsekvenser. Därför finns det all anledning att gå in i detta arbete — att bekämpa narkotikan — med allt det allvar och all den kraft som vi förmår åstadkomma. Erfarenheter visar att det ger resultat om man är beredd att satsa — och jag har gång på gång kommit tillbaka till erfarenheterna från 1969, som talar ett mycket klart språk. Det finns möjligheter att tränga tillbaka narkotikamissbruket om vi satsar ordentligt på motåtgärder. Jag har flera gånger sagt att jag uppskattar och beundrar det arbete som polis och tull utför när det gäller att hålla narkotikan borta från vårt land. Men samtidigt måste vi gång på gång konstatera att man där inte har tillräckliga resurser, man har inte folk, man har inte möjligheter att göra det här jobbet så effektivt som man skulle kunna göra om man bara hade resurser till det. Därför har jag tagit upp den problematiken på ett sådant sätt, att vi får anledning att återkomma till den. Jag skall inte gå in på den nu. Men självfallet är det angeläget och nödvändigt att satsa på ett helt annat sätt än hittills för att tränga tillbaka narkotikahandeln, narkotikalangningen — över huvud taget hålla narkotikan borta från vårt land. Det förhållandet att man inte kan göra det hundraprocentigt kan inte vara någon anledning till att inte här ytterligare anstränga sig. Vi skall göra allt vi kan enligt min mening, och då kommer det internationella samarbetet in i bilden. som socialministern tidigare har berört och som också har berörts från andra håll. Jag skall inte upprepa det nu. At vården betyder en del i detta sammanhang är jag också medveten om. Men jag ber att få citera vad jag sade i debatten förra veckan, nämligen att det måste ”vara en angelägenhet av högsta prioritet att bekämpa narkotikabrottsligheten. Minskningen av marknadstillgången på narkotika i ett samhälle är av avgörande betydelse när det gäller att dämpa ett omfattande missbruk och särskilt för att minska nyrekryteringen till missbrukarkretsarna. Även om det är viktigt att satsa på vården av de narkotikaskadade kan narkotikaproblemet inte elimineras genom vård av missbrukare. Det är endast -—-- genom förebyggande åtgärder som vi har möjligheter att lyckas.” Men när det är sagt vill jag givetvis understryka, hur viktigt det är att vårdverksamheten verkligen organiseras och följs upp på ett riktigt sätt.

Jag tror också att det är riktigt att man inte kan nöja sig med att bara hjälpa dem som frivilligt går in i vården utan att man också måste försöka ta hand om dem som inte förstår att ta vara på sig själva. Jag vet att detta är ett mycket svårt och känsligt område, men säkert kan vi komma ett stycke på väg om vi hjälps åt på alla håll. Vad som är särskilt angeläget är de förebyggande åtgärderna. Där har ju informationen väldigt mycket att betyda, och jag tror att man på skolans område kan göra mycket mer. Man kan också genom andra kanaler nå ut med en effektivare och verkningsfullare information. Vad jag särskilt ville peka på i det här sammanhanget är samarbetet med frivilligorganisationerna. Jag tycker för min del att man inte tillräckligt uppmärksammat de möjligheter som där föreligger.

Jag tror att det finns mycket att göra i den riktningen. Inom det län där jag arbetar har vi planerat en konferens, dit dessa människor och även en del andra än de som jag nämnt skulle dras samman för att gemensamt diskutera denna problematik. Att vidta sådana åtgärder och över huvud taget att koppla in frivilligorganisationerna i större utsträckning, när det gäller bekämpningen av narkotika och alkohol, tror jag är ett bra tillvägagångssätt. Jag vill, fru talman, till sist understryka hur angeläget det är att vi här inte lämnar något område obeaktat utan att vi på alla punkter där vi har möjligheter att verka i bekämpande och förhindrande riktning sätter in den kraft vi kan åstadkomma och gör det i allt större utsträckning. ket narkotikamissbruket
Fru talman! Fru Kristensson har uppenbarligen tvingats lämna kammaren, och därför skall jag inte gå in i någon polemik med henne nu. Men jag vill ändå till protokollet fästa följande. När fru Kristensson själv inledningsvis betonade att hon hade ställt provokativa frågor var det naturligt för mig att säga, att dessa utomordentligt viktiga och seriösa frågor inte gagnas av överdrifter och denna debattuppläggning. Jag skall, fru talman, inte utveckla de synpunkterna mer, men jag har haft anledning att slå fast detta. Jag vill också — i anslutning till frågor som har ställts — säga att lägesredovisningen bygger på uppgifter från rikspolisstyrelsen, tullen och socialstyrelsen. Det är detta material vi har som underlag. Jag har sagt i tidigare debatter att har man andra, på fakta grundade uppgifter, skall man naturligtvis ta fram dem och föra dem vidare. Debatter med bara påståenden att man inte tror på uppgifterna och ifrågasätter, jag vill nästan säga själva viljan till kartläggning, är något som jag reagerar emot. Vi har ett så långt jag förstår hyggligt system för frekvensundersökningar, men vi försöker ändå finna ett system som ger oss möjligheter att på ett ännu bättre sätt uppskatta antalet narkomaner och förändringar i själva missbruksbilden.

Fru talman!

Detta har jag reagerat emot tidigare, och jag gör det fortfarande. Det är ju ingen som sitter inne med några patentlösningar. Vi vet att problemen är svåra och att de finns runt om i världen, ofta av mycket större omfattning än i vårt land. Men att vi här i Sverige måste göra allt vad vi kan för att bekämpa smugglingen och för att åstadkomma så effektiva vårdåtgärder som möjligt — det är vi medvetna om och det är vår strävan. Jag tror att debatterna om dessa frågor gagnas av att man utgår ifrån att regeringen självfallet har detta uppsåt. Kritik är naturligtvis både angelägen och viktig — men gärna med tillägget att här kan ingen stiga upp och säga: ”Jag har patentlösningar till det ena och det andra.” Om man har goda erfarenheter i Göteborg, är det naturligtvis bra, men jag skall inte betygssätta vare sig den ena eller den andra kommunen här. Vad jag sade förut — och det vill jag betona — var att vi naturligtvis skall ta vara på goda erfarenheter, var de än föreligger. Råd och anvisningar - som herr Torwald tog upp —- bygger ju på erfarenheterna från fältet, och det är en summering av de erfarenheter och de kunskaper vi har kunnat tillägna oss. Dessa har legat bakom de rekommendationer som sedan har ställts till kommunernas och sjukvårdshuvudmännens förfogande. Men det är klart att sjukvårdshuvudmän och kommuner sedan har alla möjligheter att på vårdsidan aktivisera arbetet och använda de former de finner vara adekvata i själva vårdarbetet. Jag är ledsen, fru talman, att fru Kristensson inte är kvar i kammaren. Självfallet är det en angelägen uppgift, inte minst för landstinget i denna del av vårt land, att aktivt verka på detta område. Jag är också övertygad om att detta görs, men när fru Kristensson kräver ytterligare vårdinsatser är det till landstinget som framställningen bör riktas. I fråga om upplysningsverksamheten, som herr Westberg i Ljusdal tog upp, vill jag säga att jag tror att mycket mera kan göras på det området. Jag har tidigare strukit under att inte minst ungdomsorganisationerna i fortsättningen bör aktivisera sin verksamhet. Eftersom vi nu kommer att förstärka deras resurser, räknar jag med att deras insatser skall kunna vidgas och fördjupas. Detta är väsentligt, eftersom kunskap och information är viktiga inslag när det gäller att förhindra narkotikamissbruket liksom aktiviseringen av den uppsökande verksamheten. I stor utsträckning är det de sociala problemen som initierar till missbruk, och därför är den uppsökande verksamheten grundläggande i arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket.
Fru talman! Jag är helt enig med statsrådet om att det här är besvärliga problem, och jag vill gärna understryka att i varje fall jag inte har den uppfattningen att statsrådet nonchalerar problemen. Men låt mig använda en term som jag som bondgrabb har en viss förståelse för. När man kör hästar, och allra helst när man kör in unghästar, gäller det att hålla strama tyglar; annars blir de bångstyriga, och man får ingen ordning på dem. Jag har en känsla av att narkotikapolitiken har blivit som en unghäst som man aldrig fått något riktigt grepp om. Den har fått slingra litet hit och dit efter egna önskemål, och det har inte funnits en fast hand som har gjort något försök att styra in den på bestämda spår. Jag måste alltså med sorg konstatera att den utvärdering som har gjorts — jag förutsätter att en sådan har gjorts — inte har avsatt några spår i socialstyrelsens rekommendationer. De är ju baserade på snart tre år gamla erfarenheter. Men då säger statsrådet att varje kommun och varje sjukvårdshuvudman har möjlighet att använda de former som den själv finner bäst. Så kan man väl inte bedriva detta arbete! För att få en ordentlig effekt måste man väl först ha ett stort och brett material som grund, men ett normalt landstingsområde räcker inte till för att ge tillräcklig erfarenhet. Jag menar att har det brustit på något område, så är det kanske beroende på att man har bedrivit arbetet på eftervårdssidan med litet för lösa tyglar. Man har inte försökt att styra, och man har inte tagit reda på vilken effekt det har gett när man har lagt in de och de narkotikamissbru ket 170 pengarna i det och det projektet, utan det hela har skett på ett synnerligen lekmannamässigt sätt. Inte minst Lars-Magnus Gunne och en del andra forskare av facket har påtalat att här behövs stramare tyglar för att man skall få ett ordentligt begrepp om vilka eftervårdsformer som är verkningsfulla. Sedan bör de erfarenheterna delges kommunerna och landstingen, dvs. sjukvårdshuvudmännen, så att de får en aning om på vilket sätt satsade medel ger den bästa avkastningen.

Fru talman! Socialministern talar om att de här problemen finns runt om i världen, och det är vi säkert alla medvetna om. Han säger också att det gäller att ta vara på erfarenheterna, var de än föreligger. Det är klart att vi då i första hand tänker på förhållandena här hemma i Sverige. Vi bör ju ta vara på de erfarenheter man vinner på olika håll i vårt eget land. Jag vill därför fråga: Finns det någon sammanställning av vilka vårdformer som förekommer och vilka erfarenheter de har gett? Det skulle vara väldigt intressant att få svar på den frågan. I höstas hade jag tillfälle att vara i USA och se litet grand på den här problematiken, bl.a. i Washington. Där stod myndigheterna för ett hem för narkotikaskadade med en mycket väl utbyggd vård, där patienterna fick vara nio månader eller ett år. Man hade också ett väl genomtänkt vårdschema, som följdes steg för steg. Man hade mycket goda erfarenheter av den verksamheten med en mycket hög rehabiliteringsprocent. Eftersom vi skall ta vara på erfarenheter var de än föreligger vill jag också fråga: Tar man vara på erfarenheterna utifrån när det gäller att komma till rätta med vårdproblematiken? I det här sammanhanget kan jag inte heller underlåta att berätta om en verksamhet som jag kom i kontakt med i Californien. Det var en frivilligorganisation, Teen Challenge, som bedrev ett omfattande arbete för att hjälpa narkotikaskadade, byggt på religiös grund. Man menade att enda möjligheten att hjälpa de narkotikaskadade till en verklig rehabilitering var att de fick uppleva ett andligt genombrott, en andlig väckelse. Också i det arbetet hade man nått goda resultat. Jag fick tillfälle att träffa människor som under många år hade missbrukat narkotika och varit fullständigt nere. De hade blivit av med precis allt de hade. Hem, arbete, social anpassning — alltsammans hade ramlat för dem. Men nu hade de blivit resta och börjat ett nytt liv, och de utförde en mycket värdefull gärning. Den här organisationen arbetade också på det sättet att människor som hade upplevt narkotikamissbruket och blivit räddade skickades ut till skolorna för att berätta för eleverna vilka risker det innebär att börja använda narkotika, vilka oerhörda verkningar missbruket har, hur det river ner osv. Men de kunde också tala om, hur de själva hade blivit räddade och nu hade börjat ett nytt liv. Teen Challenge hade ett mycket gott samarbete med skolmyndigheterna, och de menade att detta var ett mycket värdefullt och mycket viktigt arbete. Jag kom att tänka på detta när jag hörde socialministern säga att vi är beredda att ta vara på erfarenheterna, var de än föreligger. Jag är övertygad: om att det finns en hel del att hämta, om vi bara tar vara på de möjligheter som står till buds.

Fru talman! Jag brukar ju lyssna på debatterna i den här kammaren, och jag har under årens lopp kommit att lyssna på många narkotikadebatter mellan statsrådet Aspling och fru Kristensson, i första hand. Det har jag gjort med intresse. Jag kommer naturligtvis inte ihåg allt som sagts i dem. Men en sak kan jag konstatera, och det är att man skulle kunna slå fast i dag: Från socialdepartementet intet nytt. Det är mitt bestående intryck. Jag vill inte på något sätt göra gällande att jag kan ersätta fru Kristensson, som har varit tvingad att lämna kammaren på grund av att hon hade ett flygplan att passa, men jag vill gärna delge protokollet detta bestående intryck: Från socialdepartementet intet nytt. Statsrådet Aspling sade att det inte alls är så att han är passiv, även om statsrådet ibland får en känsta av att han beskylls för passivitet i dessa frågor. Jag vill inte heller beskylla statsrådet Aspling för passivitet, men det är väl inte så underligt om människor kan få den uppfattningen när debatten år efter år förs på samma sätt och icke något nytt tillförs den. Här har dock framförts en massa olika förslag. Inget har väl gjort anspråk på att vara någon patentlösning, men en massa uppslag har uppenbarligen presenterats. Det kan gälla kartläggning av missbrukets omfattning, det kan gälla vård och eftervård. Varför vill man då inte ta några initiativ för att pröva de uppslagen? Det är dock så allvarligare och ruskiga skador i samhället som narkotikamissbruket medför att inga försök att komma till rätta med eller minska dess omfattning borde lämnas oprövade.
Fru talman! Bara ett kort tillägg. Det är framför allt till herr Torwald Jag riktar mig. Det förs ju en ständig debatt i dessa frågor i många olika sammanhang —- på det sociala planet, på det medicinska planet — och det föreligger också en internationell litteratur om dem. Herr Westberg i Ljusdal delgav oss upplevelser från Amerika. Det är ett exempel på att man runt om i världen prövar sig fram. Man gör utvärderingar, man söker så långt möjligt finna, som jag sade, adekvata metoder, framför allt på vårdsidan - det är ju vad vi nu diskuterar. Det är klart att ur detta kommer mycket värdefullt. Men, herr Torwald, jag vill upprepa att kommunerna och sjukvårdshuvudmännen har detta vårdansvar. Självfallet är det komplicerat och svårt, det är vi medvetna om. Men vi har lagt fast detta, och staten ställer till förfogande ekonomiska resurser för att man också skall kunna bedriva verksamheten. Det är så arbetsfördelningen är utformad. Detta är vad jag har velat slå fast. ket narkotikamissbruket Herr Turesson inträdde här i fru Kristenssons roll och fann sig föranlåten att stiga upp och säga: Från socialdepartementet intet nytt. Jag skall inte ta upp någon polemik med herr Turesson, för jag utgår ifrån att de här frågorna har väl inte i alla avseenden varit hans frågor i riksdagen. Herr Turessons intresse för frågorna noterar jag emellertid — vi behöver ha engagemang från alla håll. Men det fanns ju något av en beskyllning i detta: Från socialdepartementet intet nytt. Jag skall, fru talman, inte trötta med någon redovisningskatalog. En sådan har jag haft tillfälle att framlägga här många gånger, och helt naturligt utökas katalogen, beroende på att vi inom detta område aldrig är färdiga — vi måste ständigt gå vidare. På det internationella fältet söker vi så långt som möjligt åstadkomma resultat. Jag har redovisat det i annat sammanhang, och jag skall inte tynga protokollet med en upprepning. Jag har pekat på det effektiviserade arbetet som pågår internationellt mellan polismyndigheter och tullmyndigheter, och jag har sagt i mitt svar att detta samarbete är värdefullt och uppenbarligen fungerar mycket positivt. Självfallet kommer vi i fortsättningen — det hoppas jag - att kunna utveckla och förstärka samarbetet. Jag har pekat på insatserna på vårdsidan. Vi har befunnit oss i ett uppbyggnadsskede, och de erfarenheter som vi vinner här blir naturligtvis av betydelse för det fortsatta arbetet. Jag har pekat på polisens effektiva insatser i bekämpandet inom landet av narkotika och på hur man ändå har varit framgångsrik. Jag har också sagt att vi har anledning att stryka under polisens värdefulla insatser. Jag har pekat på att vi så långt som möjligt måste söka åstadkomma en effektiv, uppsökande verksamhet och naturligtvis även — låt mig tillägga det när jag något berört vårdsidan — ägna stor uppmärksamhet åt rehabiliteringsfrågan. Det är svåra frågor, men viktiga frågor som vi icke får släppa utan måste gå vidare med. Slutligen gäller det den viktiga upplysningsfrågan, där vi också ständigt måste försöka finna riktiga vägar, effektiva vägar. Jag har, bl.a. i svar till herr Westberg i Ljusdal, pekat på att vi kommer att göra det exempelvis genom att förstärka ungdomsorganisationernas resurser. Herr Turesson kan naturligtvis säga: Från socialdepartementet intet nytt. Men jag kan försäkra herr Turesson att vi arbetar med dessa frågor. Vi är medvetna om frågornas allvar, och vi söker i olika avseenden också tillse att vi kan driva en så långt som möjligt effektiv verksamhet på alla de olika fält där vi måste verka.
Fru talman! Det var ingen beskyllning jag framförde, herr socialminister. Det var bara ett enkelt konstaterande av att jag som åhörare många gånger här i kammaren hört socialministern föredra just den där katalogen.

Herr talman! Som fru Söder just nämnde behandlas i det nu aktuella betänkandet bl.a. motionen 930 som tar upp problem av särskild art i vissa kommuner inom Stockholmsområdet. Det är fråga om kommuner som har haft en mycket snabb befolkningstillväxt under 1960-talet. Man kan nästan säga att det varit en explosionsartad befolkningstillväxt i dessa kommuner. Denna utveckling är inte någonting som i och för sig initierats. från kommunalpolitikerna i kommuner som Botkyrka och Haninge. Det är en följd av en medveten koncentrationspolitik från regeringens sida. Det var den utveckling som en gång i världen i Aftonbladet beskrevs som ”den glädjande folkvandringen” som i stor utsträckning gick till just dessa kommuner. Denna våldsamma expansion på 1960-talet Jedde till vissa mycket bestämda problem. Den ledde till sociala problem, eftersom många människor förlorade sina gamla, naturliga kontaktpunkter med andra människor. Sociala problem uppstod som ett resultat av att man fick stora bostadsområden med mycket ojämn befolkningssammansättning. Det blev stora avstånd mellan arbete, bostäder och service, vilket har lett till långa pendelresor och ytterligare försämrat möjligheterna till kontakt mellan människor. Koncentrationen ledde till miljömässiga problem. De nya bostadsområden som smällts upp i rask takt blev ofta mycket bristfälliga från boendesynpunkt. Naturförstöringen i de här områdena blev betydande. Utvecklingen ledde också, som vi har sett, till stora ekonomiska problem. De investeringar som krävdes av dessa kommuner var av oerhörd storleksordning. När nu befolkningstillväxten i stor utsträckning upphört och det som finns kvar av 1960-talets storhetsdrömmar är mängder av tomma lägenheter så är den ekonomiska krisen för många av dessa kommuner ett faktum. Den ekonomiska krisen utgör också ett effektivt hinder för att kommunerna på allvar skall kunna ta itu med de andra problemen, som är en följd av expansionen, nämligen de sociala och miljömässiga. Det finns helt enkelt inga resurser för att ta hand om de sociala problemen, det finns inga resurser för att förbättra boendemiljöer och naturmiljöer inom dessa kommuner. Denna utveckling är, som jag sade, i mycket stor utsträckning en följd av en medveten koncentrationspolitik från statens sida. Därför är det nödvändigt att staten är med och tar sitt ansvar när det gäller att lösa de problem som nu har uppstått. Staten måste tillföra ekonomiska resurser till de hårdast drabbade kommunerna i storstadsområdena. Jag konstaterar med glädje att denna motion har fått en ganska positiv behandling i utskottet. Man erkänner att de ekonomiska bekymmer som finns i dessa kommuner i stor utsträckning är av sådan art att kommunerna och deras politiker inte själva kunnat påverka dem. Utskottet framhåller också att det är angeläget att dessa frågor får en snar lösning. Självfallet hade det varit önskvärt att riksdagen redan nu kunnat fatta beslut om ett anslag från staten för att hastigt träda till och hjälpa dessa kommuner. Det brådskar nämligen med åtgärder. För varje månad som går blir bekymren större. Eftersom utskottet är enigt, anser jag det inte särskilt meningsfullt att yrka bifall till motionen som den ligger. Jag vill bara framhålla att detta inte är en sak man kan hålla på och utreda för länge. Fakta om bekymren i de här kommunerna finns. Det behöver inte vara särskilt tidsödande att sammanställa dem. Och det behöver inte vara särskilt tidsödande att ta reda på vilka åtgärder som snabbast kan och måste sättas in. Jag hoppas därför att de krav som utskottet framför, nämligen att de här frågorna skall kartläggas och att åtgärder skall komma till stånd för att lösa dessa problem, av regeringen uppfattas som krav på skyndsamma åtgärder. Herr talman!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
Herr talman! När det gäller skatteutjämningsbidrag till kommunerna är det ett enhälligt finansutskott som ställer sig bakom yrkandena om avslag på motionerna 692, 693 och 935.

Till betänkandet har emellertid centerpartiets ledamöter i utskottet fogat ett särskilt yttrande där de, liksom vi gör i utskottsskrivningen, framhåller den besvärliga ekonomiska situation som kommunerna Botkyrka och Haninge befinner sig i. . I det av centerpartisterna i utskottet avgivna särskilda yttrandet anses de ekonomiska bekymren till stor del vara resultatet av en felaktig riksplanering och bristande regionalpolitiska insatser. Det har nu fru Söder och herr Granstedt också framhållit. Vi har från socialdemokratiskt håll inte för avsikt att i det här sammanhanget föra någon debatt om regionalpolitik och riksplanering, utan jag vill endast framhålla att de problem som vissa kommuner i storstadsregionerna f. n. brottas med är en följd av en rad sammanhängande omständigheter. Det väsentliga för dagen är att utskottet enigt anser att de väckta motionerna skall avvisas av riksdagen och att departementschefens hemställan skall bifallas. Enligt vad vi från kommunalekonomiska utredningens sida har inhämtat har skatteutjämningskommittén för avsikt att redan under första delen av nästkommande år lägga fram sitt betänkande.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

Arbetsplatserna är koncentrerade till de inre områdena, vilket medför långa och tröttande arbetsresor. Motionärerna framhåller att staten vid lokalisering av sin verksamhet har ett ansvar för att söka häva denna obalans. Man kan inte lägga hela ansvaret på kommuner och landsting. Ett enhälligt utskott delar motionärens syn på de avigsidor som obalansen i koncentrationen av arbetsplatser medför. Betwäffande det konkreta yrkandet i motionen att byggnadsstyrelsen av de lokaler som friställs vid utlokalisering av statlig verksamhet liksom vid lokalbyte skall överföra så många som möjligt till bostadsändamål anför utskottet, att det är en fråga för kommunen att bestämma lokalers och fastigheters användningsområde, vilket ju är ett mycket viktigt påpekande.

Staten kan inte i det avseendet undandra sig sin del av ansvaret utan byggnadsstyrelsen bör kunna vara aktiv på den punkten. Men den slutliga bestämmanderätten över användningen ligger självfallet i kommunens hand.

Utskottet delar den syn som har kommit till uttryck i motionen angående utvecklingen av huvudstadens centrala delar, innebärande en ulltagande kontorisering och växande trafikströmmar. Men när det gäller de ca 7 000 m? lokalyta som byggnadsstyrelsen disponerar över har utskottet den meningen att frågan om fördelningen mellan kontor och bostäder är en kommunal angelägenhet. Därför är utskottet inte benäget göra något uttalande. Därom är vi eniga, men centerpartiets ledamöter har ändå velat tillfoga några synpunkter i form av ett särskilt yttrande. Yttrandet har den innebörden att byggnadsstyrelsen borde upplysa olika intressenter om vilka lokaler som kommer att bli lediga. Ja, nog skulle väl riksdagen kunna ställa sig bakom en sådan blygsam begäran, men har vi å andra sidan en gång slagit fast att dispositionen av lediga utrymmen är en kommunal angelägenhet, verkar det överambitiöst att ge direktiv till byggnadsstyrelsen att bedriva någon sorts upplysningsverksamhet på området. Säkerligen känner hugade spekulanter till vilka lokaler som kommer att bli lediga. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Jag vågar även tro att det inte finns någon här i riksdagen som skulle vilja påstå att vi skulle kunna vara utan datamaskinerna. Den reservation som är fogad till finansutskottets betänkande på denna punkt har inte heller tillkommit för att rikta kritik mot att statens datamaskinutrustning hålls i gott skick, och även utökas efter hand, utan den har tillkommit därför att vi reservanter känner oss ganska tveksamma . till omfattningen av de beslut av denna art som fattas varje år. Det har med säkerhet investerats miljardbelopp under den tid som gått, men trots det vågar jag påstå att knappast någon av riksdagens ledamöter har den blekaste aning om vilka ändamål dessa miljardbelopp har använts till. Det är detta som vi tycker är betänkligt. Vad vi begär — det är samma begäran nu som den vi har framställt tidigare under flera år —- är au riksdagen skall få en redovisning av dels hur investeringarna fördelar sig, dels vilka erfarenheter man har fått av tidigare investeringar. Jag tycker att detta är en rimlig begäran, men det anser tyvärr inte utskottsmajorileten. Dess motivering är nu liksom tidigare att det pågår en utredning, varför man föreslår avslag på vår motion, som ligger till grund för reservationen. Men trots allt tycker jag att vår begäran är väl motiverad, och jag ber därför, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationen.

De större investeringsobjekten är redovisade i budgetpropositionen, och vidare har finansutskottet liksom under tidigare år haft tillgång till den fullständiga sammanställningen av desamma. Det finns alltså möjlighet för finansutskottets ledamöter att ta del av alla de beräknade inköp som skall verkställas — den möjligheten står ju öppen för alla utskottets ledamöter. Dessutom vill jag erinra om att riksdagen varje år erhåller en sammanställning från statskontoret rörande befintliga statliga datorer. Under de gångna åren har från moderat håll emellanåt yrkats avslag på bemyndigandet, och så har också skett den här gången. Dels har man motionerat om avslag, dels har de moderata ledamöterna i finansutskottet reserverat sig till förmån för motionen, då man vill att datateknikens konsekvenser först skall prövas och utvärderas. Det vill finansutskottets majoritet också. Vi anser dock att det till stor del ingår i statskontorets löpande verksamhet. Statskontorets verksamhet går just ut på att behandla frågor om datateknik och att hjälpa myndigheter och andra på detta område. När det gäller de övergripande frågeställningarna har vi vidare datasamordningskommittén. Den räknar med att kunna komma med sitt betänkande under innevarande år. Med hänsyn till att vi inom majoriteten i finansutskottet anser att det föreligger så starka skäl för att ett yuerligare bemyndigande medges ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. den det ej vill röstar nej. §4 Kommunernas ekonomi 1]. att som sin mening uttala vad som anförts i motionen beträffande inriktningen av det fortsatta kommunalekonomiska reformarbetet, Kommunernas ekonomi Kommunernas ekonomi

Herr talman! I det föreliggande betänkandet har finansutskottet behandlat motioner angående kommunernas ekonomi. Med hänsyn till kommunernas stora roll i den totala samhällsekonomin är det inte att förvåna sig över att de problemställningar som aktualiserats i motionerna återkommer år efter år. Bland årets motioner befinner sig sålunda en partimotion från centerpartiet, i vilken man gör en utförlig genomgång av kommunernas problem. Det får ses som en sammanfattning av alla de aktuella problemställningar som f.n. befinner sig under utredning och frågor som förekommer i de kontinuerliga överläggningar som hålls mellan representanter för kommunförbunden å den ena och finansdepartementet å den andra sidan. Det skulle leda alldeles för långt att göra cen genomgång av alla de frågor som tas upp i motionen. Sålunda kommer man tillbaka till kommunsammanläggningarna och deras betydelse för den kommunala eckonomin och gör där påståenden som det skulle finnas stor anledning att närmare gå in på, t.ex. att den kommunala centraliseringen har medfört att kostnadskontrollen allvarligt försvårats. Förhållandet torde vara det rakt motsatta. Man talar om följderna av en vidgad indirekt beskattning, systemet för avräkning av kommunalskattemedel mellan stat och kommun, det påstådda höga ränteläget, kostnadsdrivande anvisningar, synpunkter på skattcutjämningssystemet och angelägenheten av en övergång till mer generella statsbidrag. Ja, det här var bara ett axplock ur de inte precis fräscha och nya synpunkter som framförs i motionen. Vidare innehåller motionen en hemställan om åtgärder för att åstadkomma en nära samordning av det utredningsarbete som pågår på det kommunalekonomiska området. Nu är det på det sittet att det mesta av vad som anförts i den här motionen har redan varit föremål för riksdagens behandling. och under åren 1972-1975 har motioner med liknande innehåll överlämnats till kommunalekonomiska utredningen. Jag skall erkänna att vi från socialdemokratiskt håll har ställt oss välvilliga tidigare år till att samma yrkande överlämnats av tre riksdagar i följd, men vi vill nu verkligen ifrågasätta om det inte med hänsyn tll den arbetsbelastning som i dag åvilar administrationen kan vara tillrådligt att riksdagen söker begränsa arbetet på de punkter där detta går. Om överlämnande av samma motionsyrkanden varje år skall vara ett utslag av en politisk viljeyttring, så synes det oss som om det förvisso finns tillfällen som iär mera limpade för det ändamålet. I vår reservation 2 A har vi redogjort för frågor som redan överlämnats till kommunalekonomiska utredningen. Jag vill framhålla att det är inte samtliga som tagits upp — det är bara ett bevis på riktigheten av vad jag här har anfört. Kommunernas ekonomi Kommunernas ekonomi Som jag sade framhålls också i centerpartimotionen att åtgärder skall vidtas för att åstadkomma nära samordning av det utredningsarbete som pågår på det kommunalekonomiska området. Ja, även här har riksdagen redan i fjol fattat ett beslut, där det framhölls önskvärdheten av att samarbetet inom berörda utredningar intensifierades. Den nyligen tillsatta skatteutjämningskorimittén har enligt direktiven att bedriva sitt utredningsarbete i nära samarbete med kommunalekonomiska utredningen. Även här synes alltså enligt vår mening en begäran hos regeringen vara överflödig.

Innehållet i motionerna överensstämmer i många avseenden. Motionärerna delar Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelsers gemensamma krav på kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med kommunernas finansieringsproblem. Man pekar på de kraftiga kostnadsstegringarna och på kommunernas begränsade finansieringsmöjligheter liksom på eftersläpningen i utbetalningen av kommunalskattemedel från staten. Övervältringen av kostnader från staten på kommunerna påtalas i båda motionerna liksom även kravet på mera generella statsbidragsformer. Vad som huvudsakligen skiljer motionerna är att i texten till moderatmotionen, men inte i hemställan, anges det önskvärda i en utbyggd service med ändrade finansieringsformer, bl.a. med sikte på ökad avgiftsfinansiering och sänkt skatt. I hemställans enda att-sats begärs en skyndsam utredning av de i motionen berörda problemen angående möjligheterna att skapa en bättre fungerande kommunal sektor. Hemställan i centermotionen innehåller visserligen tre att-satser, men kraven är praktiskt taget identiska med moderatmotionens. Det egendomliga är att utskottsmajoriteten har föreslagit att centermotionen överlämnas till de olika berörda arbetande utredningarna för beaktande i tilllämpliga delar, medan utskottet avstyrker moderatmotionen. Det kan tilläggas att reservationen 3, som jag nu yrkar bifall till, exakt överensstämmer med det första förslaget till utskottsskrivning som förelades finansutskottet!

Herr talman! Den ekonomiska situationen för landets kommuner och landsting är minst sagt bekymmersam. Av den för två år överenskomna skattehöjningen på 1 kr. har det mesta redan första året tagits ut. Det är andra åtgärder än överenskommelser mellan finansministern och kommunförbunden som behövs för att stoppa kommunalskattehöjningarna. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit åtgärder för att omedelbart lätta trycket på den kommunala ekonomin. Utredningar råder det ingen brist på. I stället behövs åtgärder under tiden utredningskvarnarna mal. Det finns några områden där det enligt vår mening borde vara möjligt att vidta åtgärder utan att avvakta resultatet av den totala översynen av kostnadsfördelningen. Det gäller den allmänna arbetsgivaravgiften, som är mycket kännbar för kommuner och landsting. De har en personalintensiv verksamhet. Deras enda inkomster är kommunalskatter och taxor. Att via dessa skatteformer ta in avgifter till statskassan förstärker orättvisorna i skattesystemet. Genom skatteomläggningarna efter Hagauppgörelserna har avgifternas tyngd ökat för kommunerna. Det behövs ingen Pomperipossa för att beskriva kommunernas situation. Ingen saga kan bättre än den krassa verkligheten beskriva för kommunalmän och skattebetalare ute i kommunerna de bekymmer man står inför. Vpk har krävt att kommuner och landsting befrias från skyldighet Kommunernas ekonomi Kommunernas ekonomi att erlägga allmän arbetsgivaravgift. Därmed skulle en stor börda lyftas av kommunerna. Det gäller vidare frågan om bolagens skatter till Kommuner och landsting. Skatteinkomsterna från bolagen visar en nedåtgående trend samtidigt som skattebördan ökar för fysiska personer. Detta är naturligtvis ett orimligt förhållande, som bör ändras. De avdragsgilla avsättningarna till olika fonder spelar en roll i sammanhanget. Det är föga tröst för kommunerna, när de i nuläget noterar hur just dessa avsättningar kraftigt minskar deras inkomster, att man möjligen i en framtid kan få ökade inkomster. Vpk har krävt en extra bolagsskatt i syfte att finansiera ökade statliga insatser till kommuner och landsting. Därigenom skulle kommunerna kunna kompenseras för det inkomstbortfall de nu drabbats av. Det gäller slutligen ett par för kommunerna betungande utgiftsområden, nämligen barntillsynen och pensionärernas bostadstillägg. Detta är kostnadskrävande områden. Det är också områden där det är angeläget med en upprustning men där svag kommunal ckonomi ofta verkar i motsatt riktning. Vpk har krävt dels statligt övertagande av personalkostnaderna vid barnstugorna, dels ett statligt grundbidrag till pensionärernas bostadstilllägg. Därigenom skulle kommunerna få betydande ekonomiska lättnader och möjligheter att svara för sina skyldigheter på dessa områden utan att höja skatterna. Det finns anledning att erinra om dessa konkreta förslag inför behandlingen av finansutskottets betänkande angående kommunernas ekonomi. I betänkandet behandlas ett antal borgerliga motioner, som också berör de problem vi från vpk aktualiserat vid flera tillfällen i riksdagen. Genomgående i dessa motioner är att man stannar vid yrkandet att motionerna skall överlämnas till olika utredningar. Vänsterpartiet kommunisternas representant i finansutskottet, herr Hermansson, har i reservationer erinrat om de konkreta förslag som partiet ställt och som Jag här refererat. Han har kommit till slutsatsen att genomförandet av dessa krav är betydligt effektivare än att bifalla de borgerliga motionerna. Alt än en gång enbart överlämna ställda motionskrav till pågående utredningar för beaktande förefaller inte särskilt meningsfullt. Det kan vara på sin plats att erinra om att vpk-kraven om befrielse för kommuner och landsting från skyldighet att erlägga allmän arbetsgivaravgift och om en extra bolagsskatt i syfte att finansiera ökade statliga insatser till kommuner och landsting helt nyligen varit föremål för behandling i riksdagen. Det hade varit betydligt mera meningsfullt att rösta för dessa förslag än att bara överlämna synpunkter till utredningar som redan sysslar med dessa frågor. Då hade man tillfälle att beställa åtgärder från regeringen. Tyvärr avslogs vpk:s förslag. Åtgärder behövs för att förbättra kommunernas ekonomiska situation. Vi har angett några områden där omedelbara åtgärder är både nödvändiga och möjliga. Detta är en bättre väg än att ånvo överlämna motioner

Herr talman! Jag vill säga några ord främst i anknytning till centerns partimotion 1975/76:929. Herr Ekströms anförande liksom den socialdemokratiska reservationen behandlar närmast formaliteter, nämligen handläggningen av motionen. Man har inte gått in på sakfrågorna. I och för sig är det väl rätt förklarligt. Ingen av finansutskottets socialdemokratiska ledamöter är obekant med dessa problem, allra minst naturligtvis finansutskottets ärade vice ordförande. Tvärtom erkände herr Ekström att här finns problem. Jag kunde naturligtvis från den utgångspunkten också begränsa mig till att säga någonting om den formella handläggningen, men jag vill ändå med hänsyn till dessa frågors betydelse också beröra sakinnehållet. Vi har i motionen konstaterat vad som är allmänt känt, att kommunerna står för den grundläggande servicen till människorna. Kommunerna har här huvudansvaret. Det gäller framför allt frågor om omvårdnad och trygghet. Vi har likaså konstaterat, vilket också tidigare talare understrukit, att den kommunalekonomiska utvecklingen inger oro, en oro som jag tror att alla kommunalt engagerade människor känner. Kommunerna har ett tryck på sig att ge mera service. All denna service ökar i pris, och frågan är hur man skall kunna finansiera den. Huvuddelen av den offentliga sektorns utbyggnad har skett i kommunal regi. Förbättrad standard inom utbildning och sjukvård utgör belysande exempel. Förutom den höjda standarden har en lång rad andra faktorer medverkat till att driva upp kostnaderna. Vi har i motionen pekat på 1960-talets kraftiga urbaniseringsprocess, som i långa stycken var politiskt styrd. Jag skall inte går närmare in på den — tidigare talare från centern har i annat sammanhang i dag varit inne på den - men den spelar självfallet en stor roll. Den kommunala servicen och omsorgen om människorna är nu nära nog total. Varje människa som ine är arbetsför har faktiskt rätt till kommunal omsorg av ett eller annat slag. Självfallet kostar den mycket för kommunerna. I sammanhanget skall naturligtvis också vägas in den i och för sig mycket välbehövliga låglönesatsning som skett under senare år samt det förhållandet att dessa tjänster i mycket stor utsträckning måste utföras under obekväm arbetstid. Eftersom herr Ekström kom in på ”kommunreformen” vill jag påstå att den tvångsvis genomförda kommunsammanslagningen självfallet har medfört både kostnadsfördyringar och därtill sämre möjligheter till kontroll. Det råder inget tvivel om den saken. Låt oss hoppas att detta är en övergångsföreteelse, men mycket talar tyvärr för att vi får leva med detta även i fortsättningen. Till sammanhanget hör också de skatteomläggningar som skett under senare år som negativt påverkat kommunernas ekonomi. Kopplingen Kommunernas ekonomi Kommunernas ekonomi mellan arbetsgivareavgift och lönesättning innebär i realiteten att en viss del av lönen ”betalas svart” när man ser till just kommunernas skatteunderlag. Det intressanta i sammanhanget är att regeringspartiet, kanske främst finansministern, för en politik som saknar logik och som rymmer inte så litet av dubbelmoral. Samtidigt som man ålägger kommunerna att hålla en viss och ständigt ökad standard på sin service begränsar man kommunernas rätt att höja skatten. Får kommunerna inte höja skatten, måste naturligtvis de erforderliga inkomsterna tas in på annat sätt. och då oftast via ökade avgifter på tjänster, något som vi inom centern anser är oriktigt. Under dessa förhållanden har kommunerna på grund av de skatteomläggningar som skett givetvis mycket svårt att planera. Vi har i några punkter angett åtgärder som vi anser vara angelägna. Vi har ansett att alla kommuner skulle garanteras 100 ?> av medelskattekraften. Vi har också gjort gällande att det är felaktigt att staten, såsom i dag sker, tar all skatt på sjukförsäkringsförmåner och liknande. Det fanns måhända något skäl för det i ingångsskedet, men på sikt kan det inte vara riktigt att ha det systemet kvar. Vi har länge hävdat att kostnaderna för bostadstilläggen till pensionärerna till en viss del skulle betalas av staten genom ett grundbidrag. Med den olika åldersstruktur som kommunerna har även efter kommunsammanslagningarna är de förhållanden som därvidlag råder helt orimliga. Vi har slutligen också begärt — herr Ekström var inne på detta — ett mer generellt statsbidragssystem. Detta är i huvuddrag sakinnehållet i vår motion. Vi har varit oförsynta nog att begära att motionen skulle överlämnas till de utredningar som ser över dessa frågekomplex. Det har också utskottsmajoriteten stannat för. Utskottets vice ordförande ansåg att det är orimligt att hålla på med detta år efter år. Jag skulle i det sammanhanget vilja säga att det också är orimligt att man skall vänta på saker och ting år efter år. Ännu har, såvitt jag vet, inget resultat framkommit av detta. En ny påminnelse behövs således. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till finansutskottets hemställan i punkterna 1-.
Herr talman! Ja, visst är det formalia som jag tagit upp i mitt inlägg, liksom de socialdemokratiska reservanterna. Vi anser att det icke kan vara riktigt att riksdagen år efter år beslutar föreslå regeringen att till en utredning överlämna frågor som redan är överlämnade. Om man gör på det sättet måste orsaken vara att man misstänker att postverket inte fungerar, att expeditionen på något sätt kommit bort! Så är det ju inte. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att vi har fått dessa frågor överlämnade till oss i utredningen. Då tycker jag nog att man inte år efter år borde komma tillbaka med samma yrkanden. Visst får såväl regering som riksdag vänta på de stora och tunga utredningar som pågår. Vad gäller den kommunalekonomiska utredningen tittade jag efter i dag och fann under finansdepartementets verksamhetsområde 20 utredningar som dock är äldre än den. Herr Kristiansson talade om att skatteomläggningarna medför fördyringar och försämringar för kommunerna. Om man tittar i budgetpropositionen skall man finna att f. n. utgår skatteutjämningsbidrag till kommunerna, skattebortfallsbidrag till kommunerna, särskilt bidrag till kommunerna, extra bidrag till kommuner och landstingskommuner och kompensation till kommuner i anledning av 1974 års skattereform. Senast i dag har utskottet behandlat det sistnämnda, som på helårsbasis innebär 1500 milj.kr. När det gäller de kommunala bostadstilläggen har bostadsfinansieringsutredningen haft den frågan uppe och även avgivit förslag. Vi får se omsider vad detta kan leda till. Jag är medveten om att herr Wachtmeister i Staffanstorp kanske känner sig litet förvånad över att den moderata motionen i slutomgången stöttes bort från mittenpartiernas gemensamma ställningstagande. Jag blev kanske också förvånad över det. I dessa tider när man påstår att det föreligger enighet mellan de borgerliga partierna hade vi kanske kunnat vänta att den moderata motionen hade fått vara med i samma paket.
Herr talman! Om det nu skulle vara så till fyllest som herr Ekström anför utan överlämnandet av denna motion till utredningen vill jag i alla fall för kammaren påminna om att det tillsatts åtminstone en utredning sedan riksdagen senast behandlade liknande hemställan.

Det är väl ett känt faktum, som det inte behöver sägas många ord om.
Herr talman! Det där är nog bara halva sanningen, herr Kristiansson. Det är klart att arbetsgivaravgifter belastar kommunernas budget. Men Kommunernas ekonomi Kommunernas ekonomi när man Överfört skatteuttaget från direkta skatter till indirekta skatter. i detta fall arbetsgivaravgifter, har ju syftet varit att begränsa löneökningarna. Om man inte gått den vägen, hade löneläget varit ett annat och då hade givetvis kommuner och landsting, som verkligen är personalintensiva i sin verksamhet, haft et högre kostnadsläge. Det går sålunda inte att säga alt arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting är en faktor som påverkar dem enbart negativt. Herr Kristiansson måste väl vara överens med mig om att de här skattereformerna haft det välgörande med sig att vi har kunnat begränsa inflationen och undvika det högre lönepåslag som skulle ha krävts om vi inte gått den vägen.
Herr talman! Det är bara att konstatera att inflationen varit stark nog ändå. Det återstår naturligtvis för herr Ekström att bevisa att den hade blivit ännu större utan de vidtagna skattereformerna. Jag tror att den bevisföringen blir mycket svår. Först måste man ju slå fast hur långt skatteomläggningen blivit respekterad vid avtalsuppgörelsen, och det kan nog varken herr Ekström eller jag göra.

Herr talman! Bland de motioner som behandlas i detta betänkande finns motionen 1975/76:931, som tar upp frågan om de skattevinster som staten gör på att kommuner och landsting subventionerar kollektivtrafiken. När ett landsting eller en kommun beslutar sig för alt subventionera kollektivtrafiken inom sitt område är naturligtvis motivet härför att man vill ge ett ekonomiskt stöd åt de medborgare i regionen eller kommunen som behöver resa mycket, framfor allt till och från sitt arbete. Men eftersom utgifter för resor till och från arbetet är avdragsgilla, blir effekten av en sådan subvention att en betydande del av den satsning som görs hamnar direkt i statskassan i form av högre skatteintäkter, då avdragen för resor till och från arbetet minskar. Det har naturligtvis aldrig varit avsikten vare sig hos ett landsting eller en kommun att subventionera staten på detta sätt. Men den effekten får vi alltså f.n. Frågan belyses utifrån den största icke-statliga trafikhuvudmannen, nämligen Stockholms läns landsting. Där har man räknat ut att den skattevinst som staten gör genom det här förfaringssättet ligger i storleksordningen 100 milj.kr. om året. Det är en helt orimlig situation. Det enda rimliga är givetvis att staten i någon form återför dessa pengar till trafikhuvudmannen. Herr Ekström sade i sitt inledningsanförande att det gäller här att inte skapa någon nv transferering från staten till kommuner. Jag håller fullständigt med om det. Det är inte heller motionens syfte. Vad motionen går ut på är att ta bort en transferering — från kommuner och landsting till staten, som nu sker via beskattningssystemcet. Vill man skapa gynnsamma betingelser för lågtaxepolitik när det gäller kollektiva färdmedel, gäller det naturligtvis att se till att så litet pengar som möjligt kommer på avvägar —- om uttrycket tillåtes. I det här fallet gäller det att se till att de subventioner som landsting och kommuner går in med hamnar just där de är avsedda att hamna, nämligen hos de enskilda medborgarna - ingen annanstans. Därför är det viktigt att den här frågan handläggs snabbt. Utskottsmajoriteten har också föreslagit att frågan skall bli allsidigt belyst i en utredning. Det är ett positivt förslag. Men det förvånansvärda är att socialdemokraterna inte vill ha frågan allsidigt belyst. De har reserverat sig mot detta krav. Det kan möjligen bero på att de anar vad en sådan belysning av frågan kommer att leda till, nämligen att statskassan får betala tillbaka en del pengar. Trots reservationen av socialdemokraterna och vpk borde det finnas majoritet i kammaren för utskottets förslag. Det är i varje fall så att socialdemokraterna i Stockholms län går ut i valrörelsen med ett huvudbudskap om att sänka priset på månadskortet i länet från 70 kr. till 50 kr. Om man vill åstadkomma en sådan prissänkning måste självfallet en första åtgärd vara att se till att de skattemedel som staten tjänar på denna hantering återförs till trafikhuvudmannen. De som alltså menar allvar med att tala för en lågtaxepolitik i den här regionen och på andra håll där det är aktuellt måste naturligtvis stödja utskottsmajoriteten i det här fallet. Jag vill, herr talman, yrka' bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Den kommitté i norska stortinget som handlagt denna fråga sade i sitt utlåtande att man förutsatte att lån eller garantier endast skulle ges till projekt inom Norden. Vid den .debatt som nyligen ägde rum i frågan vid Nordiska rådets session underströk också alla norska talare, med Bratteli i spetsen, att en förutsättning vid sakbehandlingen av denna fråga hittills varit att det skulle röra sig om projekt i Norden. Bratteli slutade sitt tal med följande ord. vilka jag för enkelhetens skull översätter: ”Skulle den situation uppstå att man vill göra någon förändring i denna princip, så måste detta bli föremål för ett politiskt beslut.” Moderata samlingspartiet delar helt den uppfattning som framkommit i detta uttalande. Vi har inte tolkat utskottets diskussion av denna fråga så att man tog avstånd från tankegångarna, utan endast så att man icke ansett det nödvändigt eller önskvärt att utskottet gjorde ett eget uttalande på denna punkt. Som motivering för den inställningen kan citeras åtskilliga uttalanden 1 propositionen. Där talas om att det gäller exportprojekt av gemensamt nordiskt intresse, att det är en nordisk målsättning, att det gäller en snabb utbyggnad av ländernas realkapital och deltagarländernas samhälillsekonomiska mål, medan däremot projekt som i allt väsentligt ligger i endast ett lands intresse faller utanför. Vi har emellertid ansett det vara önskvärt att understryka den sist 27 nämnda synpunkten. Skälet till det är att det vid debatter i olika sam manhang har antytts att ett nordiskt land skulle kunna erhålla lån för projekt som gäller leveranser till angränsande länder. För ordningens skull vill jag tillägga att det självfallet kan uppkomma situationer då representanter från de nordiska länderna skulle anse det önskvärt att ett gemensamt projekt kom till stånd utanför Nordens gränser, exempelvis till tryggande av våra länders försörjning. Men som jag nyss framhöll måste en sådan utvidgning av bankens verksamhetsområde förutsätta ett principbeslut på politisk nivå.

Herr talman! Jag skall fatta mig:synnerligen kort om näringsutskottets betänkande nr 40. Det är ju enhälligt, utöver det särskilda yttrande som herr Siegbahn här har redogjort för och som är undertecknat av herrar Regnél! och Hovhammar. Det särskilda yttrandet handlar om att lån eller garantier endast skall ges till projekt inom Norden. Utskottet har diskuterat frågan, men icke funnit skäl att, som norska stortinget, göra något uttalande. Detta ställningstagande har vi grundat bl.a. på vetskapen om att Nordiska investeringsbankens verksamhet kommer att ledas av en styrelse där varje nordiskt land har två ledamöter. Minst sju av de tio ledamöterna måste förena sig om en ståndpunkt för att den skall gälla som styrelsens bestut. Det skall f. ö. också utses en kontrollkommitté, likaså med representation för alla de fem nordiska länderna, med uppgift att kontrollera att bankens verksamhet bedrivs i överensstämmelse med stadgarna. Utskottsmajoriteten har ansett att man tryggt kan anförtro åt Nordiska investeringsbankens styrelse att avgöra vad som är ”investeringsprojekt och export av nordiskt intresse”, som det står i stadgarna. Sannolikheten för att det skall bli tal om att Nordiska investeringsbanken skall ge lån eller ställa garantier åt företag utanför Norden är nog ganska liten. Men man kan naturligtvis tänka sig att de nordiska länderna finner att de har ett gemensamt intresse av att genomföra ett projekt utomlands för att tillförsäkra sig viktiga råvaror. Det kan i så fall bli nödvändigt att gå tillsammans med ett företag. som har sin verksamhet utanför Norden, i det aktuella landet. Det finns därför, anser utskottsmajoriteten, inte något skäl att även från svensk sida göra ett mer eller mindre bindande uttalande som kan få negativ effekt i ett sådant fall.

Herr talman! De tre borgerliga kvinnoförbundens ordförande har gemensamt väckt en motion, 1197. Från moderata samlingspartiets sida är det Britt Mogård som har undertecknat motionen. Hon är tyvärr sjuk i dag, och jag skall i stället säga några ord. Kravet på pensionsrätt inom tilläggspensioneringen för hemarbete är ett gammalt krav, inte minst från moderata samlingspartiets sida. Det var därför glädjande att riksdagen 1974 beslöt att den frågan skall utredas av pensionskommittén. Den väntas ju lägga fram förslag senare under detta år. Men motionen av de tre kvinnoförbundsordförandena går längre än bara till att begära förslag när det gäller pensionsrätt för hemarbete i samband med tilläggspensioneringen. Den gäller hela frågan om värdering av hemarbete i dess vida bemärkelse. De av kammarens ledamöter som lyssnade på Öppen kanal i går fick sig med all säkerhet en tankeställare. Den ena kvinnan efter den andra ringde in till Sveriges Radio och uttryckte just de synpunkter som förs fram i motion 1197. Det var kvinnor, fullt sysselsatta med vårdarbete av olika slag. Men de upplevde hur de i alla avseenden betraktades som mindervärdiga. Deras arbete hade ingen status, och de sade sig känna sig som parasiter. Någon påpekade att när de ville ut på arbetsmarknaden, fanns inget gehör för att de genom sitt hemarbete skaffat sig gedigna kunskaper - kunskaper som i sig skulle kunna användas av samhället men som genom den traditionella nedvärderingen av hemarbetet betraktas som obefintliga. Det finns människor som behöver vård av olika slag i vårt samhälle. Det är barn och gamla, det är handikappade och människor som är sjuka. Men det är också människor som är litet sjuka — alltså inte mycket sjuka. Det finns här i riksdagshuset anställda som har måst sluta sin anställning därför att makens hälsa varit sådan att han behöver mer eller mindre kontinuerlig passning, och det är många runt om i vårt land som befinner sig i en sådan situation. Vi kan inte — och bör inte — räkna med att våra sjukhus skall ha plats för alla, och det vore ytterst olyckligt om en människa, vem det än är, som kan vårdas i hemmet skulle förvisas till sjukvårdsinrättning bara därför att den som vill och kan vårda inte ser några praktiska eller ekonomiska möjligheter att göra det. Hemarbetet är en samhällsnyttig arbetsinsats. Det är det erkännandet som reservanterna vill att riksdagen skall göra.Därmed skulle också de hemarbetandes otrygghet, särskilt på det ekonomiska området, kunna minskas. Det gäller förbättring av ersättningen till anhöriga vårdare, det gäller den orimligt låga sjukpenningen till den hemarbetande och det gäller meritvärdering av hemarbete vid intagning till utbildning. Vi har när det gäller den särskilda behörigheten för antagning till högre utbildning de s.k. 25:5-orna, som i framtiden i den nya högskolan blir 25:4-orna. Där jämställs — och det är ett steg framåt — vård av eget barn med förvärvsarbete. Men det finns så många andra vårdformer som inte tas upp där och som också borde ge behörighet både till sådan här högre utbildning och till annan eftertraktad utbildning. Den begränsning som här finns måste — som vi ser det — utvidgas, men först måste en utredning göras. Låt mig ge ett exempel. Jag sammanträffade i går med en kvinna som är 35 år. Det var i min hemkommun, där vi bygger ett daghem. Hon har fyra egna barn. Hon såg en möjlighet att bli barnskötare och blev också antagen. Hon hade nu med mycken möda lyckats uppbringa en barnflicka som passar hennes egna fyra barn medan hon själv går på praktik och lär sig barnavård. Kvinnan har alltså klarat upp fyra egna ungar. Detta är ett exempel som visar hur lågt man värderar det arbete' som är utfört i det egna hemmet. Det finns också kvinnor som i hemmet skött kanske hela hemmets ekonomi, en avancerad telefontjänst eller många andra sysslor men som hela tiden, i och med att verksamheten skett i hemmet, betraktas som utan kunskaper. I den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 31 anser de borgerliga partiernas ledamöter att det förslag som förväntas från pensionskommittén endast rör ett begränsat avsnitt av hela detta stora fält. Reservanterna begär därför en utredning och förslag för bestämmande av hemarbete som en samhällsnyttig arbetsinsats, och då måste som en följd av det naturligtvis också fastslås vilken typ av hemarbete som här skall medräknas. Men reservanterna begär alltså även förslag i frågan och då särskilt rörande de bedömningar som kan behöva göras när det gäller den hemarbetances inträde i förvärvslivet. Herr talman! Sysselsättningsutredningen talade om de hemarbetande som någon sorts arbetskraftsreserv sorn man bara kunde sätta ut i förvärvslivet. Men de hemarbetande arberar också i allmänhet. För var och en av dem som går ut i förvärvslivet uppstår krav på att det arbete som de tidigare har uträttat måste skötas av någon annan eller i form av dubbelarbete. Vi har inte råd att avstå från att erkänna hemarbetets värde. Från moderata samlingspartiets sida har vi betonat valfriheten. Vi har också sagt att de flesta människor vill förvärvsarbeta under huvuddelen av sin arbetsföra ålder - det är inte fråga om något annat. Men det finns de som inte kan lämna sitt hemarbete därför att andra är beroende av dem. Att människor är beroende av varandra är ju inget fult. Det var många som i går i radio vittnade om att deras vårdarbete räknades som mindervärdigt. Det är de människorna som de borgerliga ledamöterna vill hjälpa med sina krav 1 reservationen.

De hemarbetande har på något sätt hamnat utanför samhället. Eftersom de till nära 100 "v utgörs av kvinnor kan deras situation också sägas vara ett kvinnoproblem. De hemarbetande är inte en glömd grupp i samhället, i motsats till vissa andra kategorier som man har börjat ägna uppmärksamhet åt först under senare år. Snarare är det så att de hemarbetande ganska medvetet har förts åt sidan. De arbetar åt sig själva, säger man, inte åt samhället. Alltså har samhället inte heller något intresse för dem. De får klara sig i huvudsak bäst de kan. Denna uppfattning har satt sina spår, t.ex. när det gäller de hemarbetandes andel i samhällets sociala skydds och trygghetssystem liksom när det gäller ersättningen vid sjukdom, där de klassas mycket lågt. Deras arbete är inte meriterande för vidare utbildning. Deras insats värderas inte ekonomiskt. Den räknas inte in i bruttonationalprodukten. I detta avseende är de hemarbetande helt obefintliga - även om de forfarande kan sägas vara oumbärliga, om man tänker på den bristande barnomsorg som samhället alltjämt håller sig med. Och ändå finns det i dag ett mycket stort antal rent hemarbetande, praktiskt taget alla kvinnor, som samhället på detta sätt diskriminerar. Hemmafrun har kommit att betraktas dels som mindervärdig ur samhällets synpunkt, dels som ett slags lyxvarelse som samhället kan undvara eller rent av bör befria sig från. Att de faktiska förhållandena numera har ändrats tas sällan med i bilden. Lyxhustrun, omgiven av en personalstab som gör jobbet, är i dag en rätt sällsynt företeelse, åtminstone om man håller sig till vårt land. Den som sköter barn och hushåll på heltid, som gör det ensam med helt oreglerad arbetstid, utan betalning och utan något erkännande från samhällets sida utför ändå ett för samhället mycket värdefullt arbete. För samma arbete — barnavård, matlagning, städning, olika reparationsarbeten på 1. ex. hemtextilier och kläder — måste betalas dyrt, om arbetet utförs utanför hemmet. Här finns det en dubbelhet som är ganska medveten, det kan vi inte komma ifrån. Hemarbetet måste från samhällets sida värderas på eu helt annat sätt än som sker i dag. Det har vi från centern krävt vid olika tillfällen. Alltså — säger kanske en del som nu lyssnar på mig — står jug här och pläderar för åtgärder som i fortsättningen kommer att binda kvinnorna vid hemarbetet ändå hårdare än nu. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag talar om hemarbetet som sådant, inte om vem som utför det. I dag är det i huvudsak kvinnorna, men vi som jobbar för jämställdhet anser att hemarbetet i lika hög grad är ett ansvar för männen. Höjer man hemarbetets status bör det också kunna bli mer intressant för männen, För att nå resultat behövs givetvis ett hårt och ihärdigt arbete mot alla de könsfördomar och traditioner som binder just kvinnorna vid hemarbetet, men jag tror att det är rätt väg. Hemarbetets status är till stor del en ckonomisk fråga. Vem som skall utföra det är en jämställdhetsfråga och skall tacklas som en sådan. Det gäller att skilja på begreppen. Som ett första steg till höjd status för hemarbetet kan man se att det godtas som meritvärdering för utbildning i vissa yrken, såsom framhålls i motionen. Detta kan också ses som en rimlig trygghetsåtgärd, när en tidigare hemarbetande vill övergå till vidareutbildning eller till förvärvsarbete liksom inför den ekonomiska situationen vid sjukdom och på ålderdomen. Givetvis måste man då också finna en riktig definition på vad som avses med hemarbete. Motionens definition att därmed menas ”arbete i hemmet som innefattar vård av barn, vård av åldring, sjuk eller handikappad” kan anses rimlig och ganska väl täcka vad som avses. Rätten till arbete är en mänsklig rättighet som gäller också kvinnorna, men rätten till arbete måste också innefatta en viss valfrihet för den enskilde, om man under någon period av sitt liv vill arbeta inom eller utanför hemmet. Också arbetet i hemmet, framför allt i den mån det innefattar rent vårdande uppgifter, är en för samhället nyttig insats och bör bedömas och värderas som sådan. Framför allt får detta arbete inte utesluta någon från en rättmätig del i samhällets sociala trygghetssystem. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skulle vilja trycka alldeles särskilt på ett par punkter i motion 1197 vilka inte alls tagits upp i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 31. De gäller meritvärderingen, som både fru Sundberg och fru Fredgardh talade om. Det är kanske naturligt att man lämnat den åt sidan i ett betänkande från socialförsäkringsutskottet, men jag tycker att den är så viktig att jag ändå vill ta upp den. I motionen nämns två mycket viktiga åtgärder som kan vidtas: meritvärdering av hemarbete vid intagning till utbildning och meritvärdering av hemarbete vid anställning i vårdyrke. I motionen säger vi att ”möjligheterna att införa meritvärdering av hemarbete också vid anställning inom andra yrkesområden bör övervägas”. I en motion till 1975 års riksdag tog jag upp frågan om meritvärdering. Jag anförde då att sökande vid tjänstetillsättningar brukar meritvärderas och att härvid som tungt vägande merit brukar räknas fullgjord tjänstgöring inom verksamhet med betydelse för den aktuella tjänsten. På grund av barnsbörd och hemarbete med uppfostran av barn förlorar många svenska kvinnor — det är mest kvinnor och mycket få män det är fråga om —- meriteringsår under en mycket aktiv del av sitt tiv. Då dessa kvinnor efter det att barnen vuxit upp söker tjänster i konkurrens med sina jämnåriga, oftast manliga kolleger, finner de sig distanserade och blir utslagna. barn som andras barn som merit. Det påpekade också fru Sundberg. Vid antagning till andra utbildningar är det endast vård av andras barn som är meriterande. Barnavårdande år borde väl ändå, både för kvinnor och för män, räknas som en meriterande tjänstgöring. På samma sätt bör vård av anhörig sjuk räknas som meriterande tjänstgöring för sökande till vårdyrken. Ett genomförande av ett sådant meritvärderingssystem vid tjänstetillsättning skulle säkert underlätta för kvinnorna på arbetsmarknaden. Det skulle sannolikt också bidra till att ändra attityden till värdet av de vårdande uppgifterna i hemmet. Därigenom skulle förmodligen fäder i mycket större utsträckning än f.n. på arbetstid åta sig både barnavårdande och andra vårdande uppgifter i hemmet. Inrikesutskottet, som behandlade min motion 1975, avstyrkte den och hänvisade till att det fanns en utredning om kvinnor i statlig tjänst och att denna hade förordat att tillämpning av de statliga befordringsgrunderna skicklighet och förtjänst skulle ses över. Utredningen hade uttalat att ”därvid bör prövas om inte tillsyn av minderårigt barn bör tillmätas meritvärde”. När det gällde den allmänna arbetsmarknaden hänvisade utskottet till förhandlingar mellan de anställda. Utskottet nämnde inte ett ord om meritvärdering vid utbildning. Jag väntade med stor nyfikenhet på proposition 173 om kvinnor i statlig tjänst. Jag har nu läst den från pärm till pärm, och jag kan inte finna någon antydan om något nytt slag av meritvärdering i den. Frågan har nu återigen aktualiserats genom den motion som ordförandena i de tre kvinnoförbunden väckt. Om det nu blir så att förslaget om en utredning om hemarbetet som en samhällsnyttig arbetsinsats i dag vinner gehör i riksdagen, förutsätter jag att meritvärderingsfrågan kommer att bli en viktig del av utredningsarbetet.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

Herr talman! Vid flera tillfällen har sjukpenningen för hemmamake = måner till hemmadiskuterats här i riksdagen: Vi har varit eniga om att det finns vissa — makar m.fl. skäl för att det bör utgå en viss ersättning till hemmamake vid sjukdom. Det finns därför ingen anledning att nu ta tid för en principdiskussion i den här frågan. Jag skall därför mycket kortfattat redovisa centerns motiv för en viss höjning av sjukersättningen till hemmamake. Först och främst är en höjning av ersättningen motiverad med hänsyn till att inflationen urholkat värdet av den nuvarande sjukförmånen. Det är ett faktum att kostnader för bl.a. den hjälp som kan krävas vid sjukdom har ökat under senare år. Syftet med denna sjukpenning är bl.a. att den skall täcka vissa kostnader som uppkommer vid sjukdom. Majoriteten i utskottet har inte i klartext uttalat sig för en höjning av sjukpenningen från hemmamakeförsäkringen. Det är därför som vi från centerns sida funnit skäl att reservera oss på den här punkten: Vi ser det som en rättvisefråga att en höjning snabbt kommer till stånd inte minst med hänsyn till att inflationen varit kraftig. Utskottets majoritet vill avvakta med att ta ställning tills frågan om ATP-poäng för barnavårdande arbete i hemmet är färdigutredd: Vi har litet svårt att se att grundersättningen vid sjukdom skall kopplas så starkt : till en rätt till ATP-poäng. Vi anser att en uppräkning av sjukpenningen till hemmamake kan ske snabbt utan att invänta den aktuella utredningen. De praktiska problemen för att tillgodose vårt krav kan inte vara särskilt stora. Det underlag som krävs för ett beslut kan med säkerhet snabbt tas fram tnom socialdepartementet. | Inte heller kostnaderna kan vara hinder för att tillgodose de yrkanden man framställt i motionerna och i vår reservation. En alltför låg sjukpenning leder i många fall till att en sjuk hemmamake väljer att anlita kommunal hemhjälp för att klara vissa nödvändiga arbetsuppgifter. Då blir sannolikt samhällets kostnader högre än när den enskilde i kontakter med grannar och vänner kan få den hjälp han behöver vid sjukdom. För många kan den senare lösningen vara den mest praktiska. Kortfattat är det dessa motiv som gör att vi från centerns sida ansett att riksdagen redan nu hos regeringen borde göra en klar beställning om en höjning av sjukpenningen för hemmamake. I samma betänkande tas också frågan upp om sjukförmåner för dem som begärt undantagande från ATP. Jag vill då påminna om att riksdagen redan förra året tog ställning för en centermotion där vi krävde rätt till ekonomisk trygghet vid sjukdom även för dem som begärt undantagande 37 från ATP. Riksdagens positiva uttalande resulterade i att frågan nu är under utredning. Som framgår av betänkandet beräknas utredningens förslag snart bli klart. Därför har vi från centerns sida inte funnit några skäl för att reservera oss i denna fråga. Men jag vill gärna understryka att det är angeläget att frågan får en snabb lösning.

Herr talman! Jag kommer ingalunda att ta i anspråk de tio minuter som jag är antecknad för. : Beträffande den första reservationen kan jag faktiskt hänvisa till det ärende som vi just har behandlat, socialförsäkringsutskottets betänkande nr 31 om meritvärdering av hemarbete. Från moderat håll anser vi detta vara en möjlighet att få underlag för en bättre sjukförsäkring för de hemarbetande. Eftersom sjukförsäkringen skall ersätta ett inkomstbortfall, är det ganska besvärligt att lösa frågan om sådan försäkring för hemarbetande. Kan man komma fram till ett vettigt meritvärderingssystem för hemarbetet, kanske man skulle kunna få något att bygga en sjukförsäkring på. En ersättning på 8 kr. är självklart inte tillräckligt i dag. 12 kr. kommer man inte heller långt med. Men ett är säkert: Skulle man höja ersättningen till väsentligt högre nivå, måste man också införa kontroll på att det verkligen föreligger sjukdom, och det är ganska besvärligt när det gäller hemarbetande. Vidare vill jag erinra om att det faktiskt finns möjlighet att inom det gällande systemet teckna en frivillig sjukpenningföräkring, som inte är särskilt betungande avgiftsmässigt. Sjukpenning utgår med upp till 20 kr. om dagen, och den är till skillnad från annan sjukpenning inte skattepliktig. Det motsvarar alltså en ganska hygglig försäkring. Reservationen 2, herr talman, berör en mycket gammal fråga. Vi reservanter anser det ganska orimligt att den som begär undantagande från ATP också skall bli undantagen från sjukförsäkringen. Skälet till denna ordning är väl egentligen att om en egenföretagare, t.ex. en lantbrukare, begär undantagande från ATP och skulle stå kvar i sjukförsäkringen, får han högre sjukersättning än pension. När sjukkassan lyfter ut honom ur sjukförsäkringen efter en längre tids sjukdom och gör honom till pensionsfall, skulle ersättningsnivån sjunka. Det är klart att man kan ömma för människor i en sådan situation, men den här egenföretagaren har alldeles frivilligt begärt detta undantagande, och det har han gjort med hänsyn till att han kanske har ”pensionsförsäkrat” sig i sitt eget företag. Han har några kor att sälja och han har ett jordbruk att avyttra. Pengarna använder han då att pensionera sig för. I realiteten behöver det alltså inte bli någon minskad inkomst för honom. Han har begärt utträde ur ATP därför att han har vissa möjligheter att pensionera sig själv. Vi från moderat håll och från folkpartiet, som står på reservationen, tycker att man skall kunna begära undantagande från ATP men stå kvar Nr 99 i sjukförsäkringen, betala gällande sjukförsäkringsavgift och få den sjuk Tisdagen den ersättning som avgiften berättigar till. 6 april 1976 Jag vet att denna fråga i viss mån är under utredning. Reservationen —-- är alltså att uppfatta mera som en markering av att vi tycker att detta — Sjukförsäkringsförär en utomordentligt angelägen sak och att någonting bör göras åt den.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
Herr talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till såväl reservationen 1 som reservationen 2 vid betänkandet 32 från socialförsäkringsutskottet. Båda reservationerna är enligt min mening angelägna av rättviseskäl för de personer som berörs i sammanhanget. Från folkpartihåll hade vi beträffande hemmamakes sjukdomsersättning en motion om höjning till 15 kr. per dag. Men vi har skrivit en gemensam reservation med centerpartiet om en höjning till lägst 12 kr. I det fallet råder det inga delade meningar. Den utredning som är på väg kan mycket väl inväntas, men vad vi har velat med motionen och även med reservationen är att frågan skall skyndas på. Det finns ingen anledning att vänta ytterligare för att tillgodose detta rättvisekrav. Skulle, herr talman, motsvarande förfarande tillämpas i den allmänna handeln beträffande två olika varor som bjuds ut finns det faktiskt lagstiftning som förbjuder att den ena varan säljs hopkopplad med den andra och att de inte kan köpas var för sig. Den principen tycker jag är tillämplig även här. Det är rimligt att kunna välja att i det ena fallet betala vad ATP kostar och ansluta sig till det systemet och i det andra fallet betala vad sjukförsäkringen kostar och ansluta sig till det systemet.